Herr talman! Vid den här punkten förekommer varken någon motiverad eller någon blank reservation. Det finns emellertid en alldeles speciell anledning för mig att ta upp ett par punkter under avsnittet ”Vissa forskningsändamål”. Här har tagits upp anslag till fem forskningsråd med cirka 114 miljoner kronor. Detta innebär en viss höjning i förhållande till årets anslag. Ser man emellertid höjningen mot bakgrunden av att anslagen till forskningsråden innevarande år i realiteten är oförändrade och i vissa fall lägre än förra budgetårets, så kan man förstå forskarnas oro för framtiden. Generellt kan man nog säga att det är ett ganska stort avstånd mellan regeringens allmänna ordande om forskningens betydelse för vår framtida utveckling och dess faktiska handlande när det gäller pengar till forskningen. Det är dock inte min mening att nu ta upp en principiell debatt om forskningspolitiken. Behandlingen av vår partimotion i denna fråga har uppskjutits till hösten, och jag förmodar att det ges tillfälle att då ta upp en större principiell forskningspolitisk debatt. Jag vill under den här punkten beröra två speciella frågor. Den första gäller förslaget om inrättande av en professur i etologi vid naturvetenskapliga forskningsrådet. Förslaget framfördes förra året från forskningsrådet och tillstyrktes av universitetskanslersämbetet. Det ansvariga statsrådet förbigick det här förslaget på ett ytterst uppseendeväckande sätt och förordade då i stället inrättande av en annan professur, som inte var tillstyrkt av forskningsrådet eller UKÄ och som i det närmaste innebar en dubblering av en redan befintlig professur vid forskningsrådet. En motion som väcktes i ärendet avstyrktes visserligen av statsutskottet men med en sådan skrivning att man skulle kunna säga att det var på gränsen till en beställning. Det ansvariga statsrådet har nu lagt fram ett förslag om en professur i etologi. Jag hälsar det med tillfredsställelse. En syndares bättring, även om det är bara på någon enstaka punkt, bör väl ändå hälsas med en förhoppningsfull glädje. Den andra fråga som jag tänkte ta upp är anslaget till atomforskning. Låt mig börja med att erinra om att vi här i landet ända till för några år sedan hade glädjen av att ha en av världens främsta forskare på sitt område vid Tekniska högskolan i Stockholm. Hans namn är Hannes Alfvén. Han utsattes, som kanske många minns, för vad jag vill kalla en skandalös behandling av kanslihuset, en behandling som gav eko bland vetenskapsmän runt om i världen. Jag hade en debatt i den här frågan med statsminister Erlander, som trots en i och för sig ytterst välvillig personlig inställning till professor Alfvén ändå inte kunde åstadkomma någon ändring i sakfrågan, och skandalen blev ett faktum. Professor Alfvén lämnade landet. Till saken hör givetvis att Hannes Alfvén inte precis skaffat sig några vänner i kanslihuset genom sin entydiga och många gånger fräna kritik mot regeringens atomenergipolitik. Dess värre har ju utvecklingen visat att Hannes Alfvén i alla punkter hade rätt, och man kan väl bara konstatera att om någon hade lyssnat till hans råd, så hade åtskilliga hundratal miljoner kronor sparats åt det här landet. Herr talman! Jag har velat erinra kammaren om hur det kan gå till att jaga i väg en världsbekant forskare ur landet, därför att det kan vara en naturlig bakgrund till vad jag nu skall säga. Professor Alfvén hade vid institutionen för plasmafysik vid Tekniska högskolan här i Stockholm en utomordentlig medarbetare, nämligen Bo Lehnert. Han prövade sina egna vägar inom fusionsforskningen och gjorde det med sådan framgång att de stora fusions Anslag till vissa forskningsändamål forskningsinstituten runt om i världen började följa hans metoder och teorier. Det var alltså ingen tvekan om vem som borde överta ledningen för institutionen för plasmafysik när Hannes Alfvén lämnade landet. Bo Lehnerts forskning väckte emellertid en mycket stor internationell uppmärksamhet, och han fick flera förmånliga amerikanska erbjudanden. Efter skandalen med Hannes Alfvén skulle det emellertid vara rena katastrofen om även Bo Lehnert lämnade landet. Enligt uppgift kallade därför dåvarande ecklesiastikministern Edenman i hast till sig Bo Lehnert — det var våren 1967 — och utlovade en professur senast i juli 1968 samt garanterade en forskningsbudget under den närmaste treårsperioden. = Anslagsnivån «skulle tydligen enligt uppgift röra sig om 1—1,5 miljoner kronor om året. Anslagen skulle gå över atomforskningsrådet och vara specialdestinerade för detta ändamål. Bo Lehnert trodde naturligtvis på de här utfästelserna och tackade nej till de amerikanska erbjudandena om professurer och forskningsresurser vid Cornell University, University of California, University of Tennessee och Oak Ridge National Laboratory. För ungefär ett år sedan dök professor Lehnert ånyo upp på utbildningsdepartementet — denna gång på eget initiativ. Orsaken lär ha varit tvåfaldig. Dels överensstämde inte anslagen från atomforskningsrådet särskilt mycket med de löften som förutvarande ecklesiastikministern enligt uppgift hade lämnat, dels förelåg ännu eit mycket smickrande erbjudande. Den här gången kom det från Max-Planck-institutet och gällde chefskapet för Institut fär Plasmafysik i Gaching strax utanför Mänchen, dess största experimentella avdelning med ungefär 150 medarbetare. Anslaget för innevarande budgetår till denna forskning uppgick till ungefär 650 000 kronor, och endast genom ett extraanslag från riksbankens jubi leumsfond har forskningen över huvud taget kunnat pågå. Det ansvariga statsrådet, som Bo Lehnert uppvaktade förra sommaren, torde vid detta samtal ånyo ha lämnat vissa garantier och minimiramar för kommande år. Enligt underhandsuppgifter som jag har fått torde anslaget från atomforskningsrådet för kommande budgetår uppgå till ungefär 750 000 kronor. Nu vill jag fråga vår ansvarige utbildningsminister, eftersom dessa anslag faller under utbildningsdepartementet: Vilka löften gavs från regeringens sida våren 1967 till Bo Lehnert beträffande forskningsanslagen för fusionsforskningen, som gjorde att han tackade nej till de amerikanska erbjudandena? Vidare vill jag fråga: Vilka löften gavs från regeringens sida föregående år beträffande den kommande treårsperioden, som gjorde att professor Lehnert denna gång tackade nej till Max-Planck-institutet? Vilken syn har regeringen egentligen på svensk fusionsforskning? Är det över huvud taget någon idé för svenska forskare att syssla med dessa frågor, eller är det lika bra att ärligt uppmana dessa personer att lämna landet? Om de uppgifter jag här har lämnat är riktiga, vad finns det då för motiv för att regeringen går ifrån de löften man lämnat — givetvis inte skriftligt men muntligt? Herr talman! Jag är naturligtvis medveten om att statsrådet Carlsson är totalansvarig för hela utbildningsdepartementet men att det finns en arbetsfördelning. Det kan innebära att statsrådet Carlsson inte har hunnit — trots att jag har gett en förhandsinformation om att jag tänkte ta upp den här frågan — att i alla delar sätta sig in i frågan. Det statsråd som jag egentligen hade tänkt att ställa mina frågor till har ju, som jag tidigare sade, av regeringen i dag skickats till Tyskland när han skulle svara för sitt fögderi. Men ändå, herr talman, hoppas jag att statsrådet Carlsson skall kunna ge svar på några av de frågor som jag här har ställt.
Herr talman! Det är nu andra gången i dag som herr Wallmark tar upp den inre arbetsfördelningen inom regeringen, och vi är naturligtvis glada över hans stora intresse på den punkten. Tillåt mig bara säga att Sven Moberg och jag i inget avseende har försökt att upprätta vattentäta skott i utbildningsdepartementet. Vi tror att det skulle vara utomordentligt olyckligt, och jag hoppas att herr Wallmark ursäktar att jag i dag svarar för den huvudtitel som jag har ansvaret för och att vi anser att internationella kontakter är viktiga också för utbildningsdepartementet. Sedan till sakfrågan. Vid atomforskningsrådet inrättades budgetåret 1968/ 69 en professur i plasmafysik med fusionsforskning för Bo Lehnert. Medel för Lehnerts forskning ställs till förfogande av atomforskningsrådet — för budgetåret 1969/70 var det 650 000 kronor — och av riksbanksfonden som för samma budgetår bidrog med 350 000 kronor. Totalt har alltså en summa på en miljon kronor på detta sätt ställts till den forskningens förfogande. När det gäller atomforskningsrådets anslag har för budgetåret 1970/71 föreslagits en uppräkning med 1,6 miljoner kronor. Från den utgångspunkten finns ingen anledning till den oro som herr Wallmark har uttalat, Herr Wallmark har inte motionerat på denna punkt om någon ökning av beloppet. Det hade kanske varit befogat, om man under hand skall rikta en kritik mot regeringen för handläggningen av denna fråga. Regeringen detaljreglerar ju som bekant inte hur forskningsråden skall fördela anslagen på olika projekt. Vi anser det inte vara lämpligt, och jag tror inte heller att herr Wallmark menar att det så skall tillgå. Det skulle vara utomordentligt in tressant att veta, när herr Wallmark gör gällande att regeringen skulle ha gått ifrån löften, vilken grund herr Wallmark har för ett sådant påstående. Vilka löften är det som vi skulle ha svikit? Denna fråga tas inte upp i statsverkspropositionen, inte i utskottets utlåtande och inte heller i någon reservation. Om herr Wallmark mera konkret vill diskutera denna fråga bör han lämpligen ta upp den i form av en enkel fråga eller en interpellation där han mera utförligt preciserar sin ståndpunkt. I så fall skall vi, herr Moberg eller jag, efter bästa förmåga försöka svara herr Wallmark.

Herr talman! Det var inte jag som skulle precisera min ståndpunkt. Min fråga gällde om regeringen ville precisera sin ståndpunkt. Jag frågade uttryckligen: Om den historieskrivning jag har gjort är korrekt, är det då här inte fråga om ett löftesbrott? Nu säger statsrådet att det inte finns någon motion eller reservation i detta ärende. Jag började med att säga att det inte förelåg någon motion och inte heller någon reservation, inte ens någon blank reservation, av det enkla skälet att jag har blivit informerad om denna fråga efter utskottsutlåtandets tillkomst. Jag tillhör inte dem som är rädda för att väcka motioner, avge reservationer eller särskilda yttranden, om det finns anledning att göra det. Jag skall emellertid något komplettera min information här. I det samtal som fördes med statsrådet Edenman garanterades en forskningsnivå under en kommande treårsperiod mellan en och en och en halv miljon kronor. Det sades uttryckligen ifrån, av det ansvariga statsrådet, att det tilläggsanslag som riksbankens jubileumsfond då hade givit naturligtvis inte kunde betraktas som permanent, framför allt — det vill jag erinra kam marens ledamöter om — eftersom bankoutskottet i ett föregående års utlåtande hade anmärkt på riksbankens jubileumsfond därför att den lagt för mycket pengar på naturvetenskaplig forskning och inte ägnat sig åt sitt huvudändamål. Jag har förtroendet att vara med där, så jag vet litet om hur diskussionerna förs. Av anförda anledningar skulle det garanteras extra medel utöver atomforskningsrådets anslag. Detta var en exceptionell åtgärd, men den skulle vidtas just därför att man skulle garantera professor Lehnert att vara kvar i landet. Det är en alldeles speciell förmån för denne anslagsinnehavare. — Det var de löften som gavs, om jag har blivit rätt informerad, vilket jag inte har anledning att betvivla. Jag tror mig ha kunnat kontrollera under den gångna veckan att det jag nu säger stämmer. Jag kan alltså inte göra annat än konstatera, om nu inte statsrådet har möjlighet att rätta mig på denna punkt, att de löften som gavs Hannes Alfvéns efterträdare har svikits. Sedan kommer jag till del två i denna historia, vilken gäller de samtal som fördes i somras. Eftersom det nu inte föreligger några vattentäta skott mellan statsråden förstår jag att statsrådet Carlsson är helt informerad om vad som hände. Således behövde jag inte be om ursäkt redan från början för att jag ställde frågan, trots att statsrådet Moberg är bortrest. Det fördes två samtal mellan statsrådet Moberg och professor Lehnert. Det andra samtalet ägde rum efter det att statsrådet Moberg hade samrått med statsministern bland andra — kanske bara med statsministern och inte med det ansvariga statsrådet, vad vet jag! I varje fall hade han samrått med statsministern, och sedan gavs ånyo en garanti, men den gången på en något lägre nivå. Beträffande den garantin har jag inte i dag någon anledning att gå in på någon historieskrivning, utan den skulle jag vilja få statsrådet att ge, eftersom de som arbetar i utbildningsdepartementet borde vara de som vet vad som verkligen hände vid tillfället i fråga. Resultatet blev den gången att professor Lehnert för andra gången tackade nej till ett utomordentligt — kanske ännu mer smickrande — erbjudande, nämligen att ingå i vetenskapsrådet vid Max-Planck-institutet förutom att leda det nämnda institutet, som har tio gånger så stora anslag till fusionsforskning som vårt vid KTH. Problemet med denna professor, liksom med så många andra av våra forskare, är att de är beredda att stanna i vårt land och arbeta även om de blir litet snävt behandlade. De är inte fullt så internationella som man kanske tror utan vill helst stanna här. Sedan har de väl, trots allt, en viss tilltro till utfästelser som ges. Situationen har uteslutande räddats av jubileumsfonden, som — såvitt jag begriper — kanslihuset inte har ett dugg med att göra. Statsrådet menar väl inte att det gått något slags underhandsmeddelande från kanslihuset till riksbankens jubileumsfonds kansli eller dess ordförande om att de skulle vara så vänliga att hjälpa till? Det blev helt enkelt på det sättet att professor Lehnert sände en nödsignal till riksbankens jubileumsfond och sade: Så här ligger det till. Han redovisade situationen för fonden och sade: Ni måste hjälpa mig, annars får jag avskeda medarbetare. Jag har tackat nej till det erbjudna jobbet redan. Jag hade trott att allt skulle bli som det utlovats. Nu är situationen den att jag inte klarar upp det hela. Det finns alltså officiella handlingar, herr statsråd, i denna fråga som, såvitt jag vet, bekräftar att min historieskrivning är riktig. Men den primära frågan som jag tog upp, förutom statsrådets version av historieskrivningen beträffande professor Lehnert personligen, var av principiell natur: Hur ser det ansvariga statsrådet på fusionsforskningen här i landet? Har man i verkligheten intresse av att satsa några pengar på den? Jag vill betona att vad jag nu säger inte är ett ställningstagande från min sida för eller emot. Jag anhåller här endast om regeringens redovisning av sin inställning i denna fråga. Efter den kanske vi får tillfälle att föra en sakdebatt.
Herr talman! Svaret på den sista frågan är givet av regeringens handlande under senare år. Det är de initiativen som har möjliggjort för professor Lehnert att bedriva sin forskning. Det var beslutet 1967 och regeringens inställning då som gjorde det möjligt att starta och att bedriva forskningen under den första treårsperioden. Det är sommarens diskussioner som har skapat underlaget för en ny period. Resultatet av sommarens diskussioner måste rimligen vara ganska svårt att bedöma ännu, eftersom vi inte kan utläsa det i reda pengar. Men herr Wallmark gör det kanske ändå litet för lätt för sig själv när han vill säga att han har fått reda på detta så sent att han inte har kunnat göra någonting för att nu påverka situationen, samtidigt som herr Wallmark slår på stora trumman och säger att professor Alfvén hade behandlats på ett skandalöst sätt och att forskare jagas i väg. Vore det då inte en plikt för en oppositionspolitiker med så starkt intresse för dessa frågor som herr Wallmark visar, att bevaka frågan och ingripa på ett så tidigt stadium att man kan motionera om ökade medel på denna punkt som gäller medel bland annat till denna forskning? Då hade jag kunnat förstå herr Wallmarks brösttoner, men inte i denna situation. Jag vidhåller att om han trots allt vill reparera något, är den riktiga vägen att i en interpellation ta upp frågan i hela dess vidd och skriftligen motivera den kritik han här nu framför, när han refererar samtal och annat som det kan vara mycket svårt för kammaren att hänga med i och som man kan diskutera olika tolkningar av.

Herr talman! Under motionstiden i januari väcktes en partimotion från folkpartiet med förslag till ett arbetsdemokratiskt program. Själva begreppet arbetsdemokrati är en nyhet. Tidigare har företagsdemokrati varit den gängse vedertagna termen för hur de anställdas insyn och medinflytande skall organiseras. Vi har från folkpartiets sida tyckt att den termen är för snäv. Demokratikravet har giltighet överallt där anställda och arbetsledning skall samverka för att nå vissa mål. Eftersom begreppet företagsdemokrati leder tanken enbart till de traditionella s.k. företagen, har vi valt att tala om arbetsdemokrati och avser med detta att innefatta alla former av verksamhet. Huvuddelen av våra förslag om förbättrad arbetsdemokrati behandlas i annat sammanhang, men en del finns med i det statsutskottsutlåtande som nu är föremål för behandling, nämligen frågan om ökad resurstilldelning till institutet för arbetsmarknadsfrågor. Skall vi komma vidare i arbetet med den centrala frågan om arbetsdemokrati och nå påtagliga resultat inom en snar framtid, måste olika vägar utnyttjas. Vi vet om att arbetsmarknadens parter är inne i en intensiv utvecklingsperiod i de här frågorna, då främst i utvecklingsrådet för samarbetsfrågor. Detta positiva intresse från arbetsmarknadens parter är naturligtvis ytterst värdefullt, för att inte säga att det är en nödvändig förutsättning för att resultat skall kunna uppnås. Som ett aktuellt exempel på löntagarorganisationernas aktivitet på det här området kan TCO:s nyligen publicerade programarbete nämnas. Vi vet också att några statliga utredningar är sysselsatta med arbetsdemokratifrågorna såväl inom den privata som inom den offentliga sektorn. Men folkpartiet menar att också institutet för arbetsmarknadsfrågor kan göra väsentliga insatser på det här området, om institutet tilldelas tillräckliga resurser. Institutet har till uppgift att anordna och medverka vid utbildning i arbetsmarknadsfrågor, driva och främja arbetsmarknadsforskning samt verka för samordning av sådan utbildning och forskning. Vi menar i folkpartiet att det vore riktigt och värdefullt om institutet också fick i uppgift att bredda och fördjupa kunskaperna om arbetsdemokratiska frågeställningar. Denna uppfattning delar också statsutskottet som säger att motionärerna tar upp ”ett mycket viktigt område”. Men med hänsyn till att en viss personalförstärkning föreslås i statsverkspropositionen vill inte utskottet föregripa anslagsprövningen vid nästa riksdag. Det bör till detta sägas att den förstärkning som föreslås i årets statsverksproposition endast är en förste byråsekreterartjänst för administrativa arbetsuppgifter. Självklart motsvarar detta inte på något sält de krav som ställs i motionerna. Skall det bli något resultat av institutets insatser på det här området måste en helt annan satsning ske vid kommande budgetprövning.

Herr talman! Jag har inget yrkande på denna punkt.

Herr talman! Vid denna punkt i statsutskottets utlåtande berörs i motionsparet I: 613 och II: 718 frågan om utbyggnad av speciallärarutbildningen, och det föreslås att sådan utbildning i första hand skall förläggas till Norrland. Välkänt för oss är det skolpolitiska tema enligt vilket varje individ i vårt samhälle skall ha möjlighet till undervisning och utbildning som tar sikte på en positiv utveckling av vederbörandes egna förutsättningar och anlag. Detta skolprogram gäller naturligtvis också elever med skolsvårigheter av olika slag, antingen dessa svårigheter är kon Anslag till lärarutbildning stitutionellt eller miljömässigt betingade. Om nu denna målsättning skall kunna tillämpas också för den minoritetsgrupp elever det här gäller så måste välutbildade speciallärare finnas att tillgå såvida inte kvalitetskravet på undervisningen skall eftersättas. I statsverkspropositionen säger också föredragande statsråd bl.a. att intagningskapaciteten vid lärarhögskolornas speciallärarlinjer bör ligga på en hög nivå även under budgetåret 1970/71. Det betyder enligt propositionen att 570 intagningsplatser skall finnas tillgängliga vid lärarhögskolornas speciallärarlinjer för nästa läsår. Nu finns emellertid enligt en av skolöverstyrelsen framlagd redovisning — daterad 27 april 1970 — beträffande tillgång på och examinationsbehov av speciallärare under perioden 1969 81, för nästa läsårs 7 739 speciallärartjänster endast 3 202 speciallärare att tillgå. Detta innebär såvitt jag förstår en brist på 4 537 speciallärare, vilken för 1971/72 ökar till 4 668. För att speciallärarbristen enligt samma redovisning skall vara helt upphävd år 1980 behövs en ökning av examinationen med cirka 575 speciallärare från och med 1972. Den årliga avgången beräknas till 2,3 procent. I vår januarimotion har vi därför understrukit nödvändigheten av en utökning av utbildningskapaciteten för speciallärare. Bristen är för övrigt — som alltid skulle jag vilja säga — mest kännbar för landets norra delar. Det förefaller därför vara välbefogat att förlägga en speciallärarlinje till Norrland. Lärarhögskolan i Umeå har också diskuterats i detta sammanhang. Det finns också anledning att erinra om den pressade arbetssituation som såväl lärare som elever på många håll möter i dagens skola. Det är därför viktigt att specialundervisningen ges tillräckliga resurser, och dit hör då först och främst välutbildad och kvalificerad lärarpersonal. Den föredragande har ock så framhållit att Kungl. Maj:t bör bemyndigas att liksom för övriga linjer fastställa antalet intagningsplatser vid speciallärarlinjer. Kungl. Maj:t är alltså ytterst ansvarig för speciallärarutbildningens dimensionering. Den frågeställningen övervägs också nu enligt utskottet i utbildningsdepartementet med anledning av en dit ingiven framställning i ämnet. Den utredning som vi begärt i vår januarimotion om förslag till utbyggnad av = speciallärarutbildningen och sådan utbildnings förläggande till Norrland kan då inte biträdas av utskottet. Den argumentationen är välkänd. Mot bakgrunden av den bristsituation som föranledde vår januarimotion vill jag ändå, herr talman, yrka bifall till motionsparet I: 613 och II: 718.

Herr talman! Alla är vi med rätta glada över de många framsteg som sker på olika områden i vårt samhälle. Statsmakternas vilja till allt större ekonomiska åtaganden är ofta imponerande. Inte minst gäller detta utbildningssektorn. Med desto större förvåning och beklagande måste man då konstatera det otillfredsställande tillstånd som alltjämt råder på vissa avsnitt inom denna sektor. Jag skall här endast uppehålla mig vid ett sådant avsnitt, där statsmakternas förståelse för vad situationen kräver är anmärkningsvärt liten. Det gäller simundervisningen vid våra lärarhögskolor. I en motion till fjolårets riksdag påtalades att simundervisningen vid dessa högskolor hamnat i ett katastrofläge. Detta var desto underligare som lärarutbildningssakkunniga i sitt betänkande — LUS del III — anfört bl.a. följande: ”Det är angeläget att lärarkandidaterna får klart för sig att läraren på lågoch mellanstadiet är skyldig att leda simundervisning och kontrollera simprov.

Vidare framhöll statsutskottet att det var medvetet om att detta förhållande, om det finge bestå, kunde medföra allvarliga skadeverkningar. Med hänsyn till att skolöverstyrelsen medgivit vissa ändringar i timplanen för gymnastik och att bristförhållandet uppmärksammats i skolöverstyrelsens anslagsframställning för nästa budgetår, ansåg statsutskottet emellertid att motionärernas syfte i princip kunde anses tillgodosett och att det därför ej fanns någon anledning att bifalla deras förslag om särskild hänvändelse från riksdagen till Kungl. Maj:t i ärendet. Riksdagen godtog statsutskottets utlåtande. I en kommentar till det här i kammaren framhölls vikten av att främst skolöverstyrelsen med uppmärksamhet följde utvecklingen på området. Simundervisningen var en allvarlig samhällsfråga som ej finge försummas. Det var i fjol. Vad har hänt sedan dess? Jo, skolöverstyrelsen har i sitt äskande för budgetåret 1970/71 redogjort för den mycket otillfredsställande situation som råder vid våra lärarhögskolor. En undersökning har visat att av de studerande som intogs på klasslärarlinjen hösten 1968 var 13 procent ej simkunniga. Sämst ställt var det vid två lärarhögskolor i norr, där över 40 procent av de studerande ej var simkunniga. För landet i dess helhet räknar skolöverstyrelsen med att 10 procent av lärarkandidaterna ej är simkunniga. Anslag till lärarutbildning lågoch mellanstadiet är skyldiga att leda simundervisning och kontrollera simprov. Helt naturligt har därför skolöverstyrelsen begärt medel för att lärarhögskolorna alltefter behov skall kunna anordna kurser i simning för studerande på klasslärarlinjen. Skolöverstyrelsen presenterar en detaljerad kostnadsberäkning och anger det totala medelsbehovet till 28 200 kronor. Inga som helst medel anvisas emellertid i budgeten, utan statsrådet nöjer sig med att hänvisa till att rektor får göra viss omfördelning av = lärartimresurser. Enligt mångas bedömning är det emellertid direkt verklighetsfrämmande att räkna med att någon nämnvärd omdisponering av timtilldelningen är möjlig och att en tillfredsställande simundervisning skulle kunna komma till stånd inom nuvarande timantal. Nej, enda möjligheten att säkra en sådan undervisning är att ställa särskilda medel till förfogande. Man måste bedöma det som mycket olyckligt att Kungl. Maj:t och statsutskottet trots sitt uttalande i fjol ej tillmötesgått skolöverstyrelsens starkt motiverade önskemål utan avvisat detta. Alla måste dock vara medvetna om betydelsen av att samtliga lärarkandidater erhåller en fullgod simundervisning. Jag vill understryka att det här gäller ett mycket blygsamt belopp, totalt 28 200 kronor. Här har tidigare i kväll mest talats om miljoner. Herr talman! Avslutningsvis vill jag än en gång framhålla att situationen vid våra gamla seminarier var ganska tillfredsställande. Vid vissa av dem kunde 20—30 procent av lärarkandikaterna utbildas till simlärare, och endast i undantagsfall lämnade någon elev seminariet utan att ha avlagt de obligatoriska proven, om det fanns en simhall på platsen. På andra områden kan vi registrera framsteg. I fråga om simundervisningen vid våra lärarhögskolor noterar vi däremot en försämring. Det är djupt genant att behöva notera detta, men framför allt är det allvarligt.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

Herr talman! Låt mig ta herr Schötts motion först. Utskottet säger sig dela motionärens uppfattning beträffande simkunnigheten bland blivande lärare. Utskottet yttrade sig i fjol om denna fråga och menade att det fanns möjligheter till omdisponering av timtid. Kungl. Maj:t erinrar också om detta i den proposition som vi nu behandlar. Utskottet är enhälligt i sitt yttrande att det bör finnas möjlighet att genom omdisponering av timtiderna komma till rätta med detta problem. Jag vill emellertid framhålla att om det skulle visa sig att man inte når något resultat den vägen, får frågan tas upp på nytt. Vad gäller fröken Stenbergs anförande om speciallärarutbildningen vill jag framhålla att motionen utmynnar i att riksdagen måtte hemställa om en utredning och förslag om utbyggnad av denna utbildning och att denna utbyggda utbildning måtte förläggas till Norrland. Utskottet har i sin bedömning tagit hänsyn till vad Kungl. Maj:t och skolöverstyrelsen sagt, nämligen att antalet intagningsplatser för nästa läsår skulle utgöra 570. Detta antal torde också ha lagts till grund för propositionens beräkning av medelsbehovet i detta hänseende.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

Herr talman! Jag är inte helt övertygad om att det redan i januari, när vi väckte vår motion, pågick en utredning i utbildningsdepartementet beträffande speciallärarutbildningens <dimensionering, detta trots att under 1960-talet en kraftig ökning av specialundervisningens volym har noterats. Denna ökning har berott på utbyggnaden av specialundervisningen. Ökningen antas fortsätta om också i minskad takt. För läsåret 1980/81 antar man att specialundervisningen har nått en volym av 0,28 veckotimmar per elev. Vid oförändrad examination förblir speciallärarbristen i stort sett oförändrad genom hela 1970-talet. Om man gör en ökning av utsläppet från och med år 1972 med exempelvis 120 lärare, lindras lärarbristen i relativt långsam takt. För att speciallärarbristen skall vara helt upphävd år 1980 behövs det, som jag sagt tidigare, en ökning av examinationen med cirka 575 lärare från år 1972. Bristsituationen finns alltså, och vi har i vår motion påpekat just detta, att med nuvarande utbildningstakt är klyftan stor mellan behovet och tillgången på utbildade speciallärare. När nu utbildningsdepartementet har lagt sin mäktiga hand på ärendet kommer väl vad det lider en lösning till det bättre — får man hoppas. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Studerandehälsovården har flera gånger diskuterats här i riksdagen. Principerna för det statliga bidraget och målsättningen för studerandehälsovården fastställdes av riksdagen inför budgetåret 1967/68. Det schablonmässigt beräknade bidraget till respektive kårort utgick då med 10 kronor per studerande upp till ett studerandeantal av 10000 och med 35 kronor för varje studerande därutöver. För inne I propositionen föreslås nu för nästa budgetår 11 kronor per studerande upp till ett studerandeantal av 10 000 och oförändrat 6 kronor för varje studerande härutöver. Därjämte förutsättes att bidraget i enlighet med ett uttalande av fjolårets riksdag nu skall grundas på antalet studerande under det aktuella budgetåret, varigenom tidigare otillfredsställande eftersläpning undvikes. Med tacksamhet noteras givetvis dessa förbättringar. Samtidigt måste emellertid framhållas att de inte är tillräckliga för att studerandeorganisationerna skall kunna klara den redan nu utbyggda hälsovårdsverksamheten utan att uttaxera ytterligare medel av sina medlemmar. För att uppfylla den av statsmakterna angivna målsättningen tvingas organisationerna för närvarande att av egna medel bestrida en stor del av kostnaderna för hälsovården. På flera kårorter uppges den egna insatsen vara väsentligt högre än det statliga bidraget. Då det måste anses angeläget att man inte ökar de studerandes kostnadsansvar och att studerandehälsovården inte äventyras, har motionerats om ett större stöd åt denna än vad Kungl. Maj:t föreslagit. Därvid har erinrats om att den sociala rekryteringen till högre studier är påfallande sned. 63 procent av ungdomarna från socialgrupp 1 men endast 8 procent från socialgrupp 3 går vidare till sådana studier. På olika sätt söker samhället rätta till dessa siffror. Alla vet vi att många eftergymnasialt studerande har stora problem att kämpa med i form av tentamensskräck och studieneuroser. Särskilt många av ifrågavarande elever kommer från socialgrupp 3, och speciellt med tanke på dem är det angeläget att vår studerandehälsovård är tillräckligt utbyggd. Ingen tvekan råder därom att en god hälsa, inte minst psykiskt, är en utomordentlig tillgång för effektiva studier. Rent ekonomiskt måste det därför ligga i det allmännas intresse att tillse att våra studerande erhåller en god hälsovård. Tyvärr har statsutskottets majoritet ej tillräckligt beaktat dessa synpunkter utan åtnöjt sig med Kungl. Maj:ts förslag. I reservationen har emellertid samtliga borgerliga ledamöter i utskottet krävt ett kraftigare stöd åt studerandehälsovården, innebärande ett bidrag av 13 kronor upp till ett antal av 10 000 och 8 kronor för varje ytterligare studerande. Herr talman! Som motionär i ärendet ber jag att få yrka bifall till reservationen.

Herr talman! För det första är det ju fråga om ett bidrag till hälsovården och alltså inte fråga om att täcka kostnaderna.
Herr talman! Jag medger att jag gjorde mig skyldig till en felsägning.
För det andra kan erinras om att departementschefen föreslår en höjning av statsbidraget, att utgå med 13 kronor per studerande.

Det är vad departementschefen nu föreslår. Det betyder också en förstärkning av de samlade medlen, i vart fall så länge studerandeantalet växer. Det här innebär en ökning med 122 000 kronor, och utskottsmajoriteten tycker att den uppräkningen ändå inte är helt betydelselös. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag.

Herr talman! I anslutning till propositionen nr 76 har vi väckt två motioner. Den ena berör den fortsatta planeringen när det gäller Frescatiområdet. Utskottet har uppskjutit behandlingen av denna motion till höstsessionen, och därför skall jag inte gå in på den frågan. Den andra motionen berör värmesystemet för hela Frescatianläggningen, och den har föranlett en reservation. Det har förevarit en diskussion huruvida värmeförsörjningen inom Frescatiområdet skall ske på traditionellt sätt eller om området skall anslutas till Stockholms stads fjärrvärmeverk. De överläggningar i denna fråga som har förekommit mellan Stockholms stad och staten har inte resulterat i någon överenskommelse, eftersom såvitt jag vet Stockholms stad inte har varit beredd att ge några specialrabatter till staten. De förhandlare som har skött denna fråga har kanske ansett sitt uppdrag vara så snävt att man velat föreslå en värmeanläggning som är så billig som möjligt. Detta är väl i och för sig ingenting att säga om, därest man bara ser på frågan i kronor och ören. Vi har emellertid i motionen sagt att även om förseendet av Frescatiområdet med värme från ett fjärrvärmeverk skulle komma att ställa sig något dyrare vill vi ändå förorda detta. Vi anser att det från miljövårdssynpunkt, med hänsyn bl.a. till luftföroreningen, är viktigt att inte minst när det gäller ett storstadsområde tillvarata alla möjligheter att härvidlag göra en insats. Här görs så många stolta deklarationer om viljan att satsa på miljöförbättring. Nu finns det ett konkret tillfälle för dem som är intresserade av miljöfrågan att stödja ett förslag som tar sikte just på den saken. Merkostnaden, i den mån det uppkommer någon sådan — jag hyser tvekan på den punkten — kan inte bli särskilt stor, eftersom man avser att först göra en provisorisk värmeanläggning och därefter så småningom en permanent. Med hänsyn till värmeanläggningens storlek går det inte att göra några enkla provisorier. Man är tvungen att följa alla skyddsföreskrifter som finns angivna. Det innebär i realiteten att man måste uppföra två anläggningar, vilket också betyder att den föreslagna provisoriska anläggningen måste skrivas av på en förhållandevis kort tid. Om man tar hänsyn till alla dessa faktorer blir den eventuella merkostnad som kan uppkomma mycket obetydlig i förhållande till den miljöförbättring som man vinner genom att ta värme från ett fjärrvärmeverk. Detta är särskilt viktigt, eftersom Frescatiområdet helt omslutes av norra Djurgården och är avsett som ett stort friluftsoch motionsområde för en betydande del av invånarna här i staden. Herr talman! Jag skall inte gå in djupare i motiveringarna, som jag tycker är utomordentligt starka, och inskränker mig till att yrka bifall till reservationen, Jag vill endast göra det lilla tilllägget att utskottet i och för sig haft förståelse för våra synpunkter och gjort ett försök till en mjuk skrivning. Likväl har utskottet avstyrkt motionen — och det är detta jag beklagar.

Herr talman! Utskottet har gjort en mjuk skrivning, men vi har ändå inte kunnat acceptera de synpunkter som framförts i reservationen. Jag skulle vilja korrigera herr Wallmark på en punkt, nämligen beträffande hans uttalande att det som här föreslås är att man skall göra två anläggningar.

I utskottsutlåtandet anförs att överläggningar ägt rum med Stockholms stad, men att kostnaden för en provisorisk anläggning ställer sig mest förmånlig. I reservationen anges inte heller den kostnadsökning som blir följden av en anslutning till fjärrvärmeverket redan nu. Jag vill också framhålla att utskottet klart och tydligt säger ifrån att, innan den fullständiga anläggningen byggs, överläggningar skall äga rum med Stockholms stad för att man då skall kunna pröva vilken form som är den för staten mest ändamålsenliga. När man sedan tar in synpunkterna på naturvårdsfrågan som bärande argument får man ändå vara medveten om att det finns vissa normer för vilket bränsle som får användas. Därvidlag har alltså — om jag inte är fel underrättad — hälsovårdsnämnden i Stockholms stad fastställt de normer som gäller för vilken sorts brännolja som får användas. Den kontroll som där utövas måste självfallet vara tillfredsställande. Jag skall inte i detta sammanhang dra upp någon större debatt i denna fråga, utan jag ber att med de anförda synpunkterna få yrka bifall till utskottets hemställan.

Herr talman! Denna fråga kan synas vara ganska obetydlig men är i själva verket en principfråga. Vad det gäller är om staten skall betala anslutningsavgift till det fjärrvärmenät Stockholms stad nu bygger upp, på samma sätt som de enskilda fastighetsägarna undan för undan får göra. Detta är ännu ett exemdel bland många på att kommunen väl kan göra upp med enskilda, men när man kommer till förhandlingar med staten skär det sig. Det är verkligen inte fråga om att Stockholms stad eller hälsovårdsnämnden tycker det är bra att man kommer att använda tjockolja. På Stockholms stads sida önskar man att det skall bli anslutning till fjärrvärmenätet, men staten kan inte acceptera att betala den anslutningsavgift som de enskilda fastighetsägarna får finna sig i. Denna prestige från kronans sida kommer alltså att innnebära att luften på norra Djurgården försämras.

Herr talman! Till detta första lagutskottets utlåtande nr 39 har en socialdemokrat och tre centerpartister fogat ett särskilt yttrande. Jag ber med anledning av detta att få något redogöra för de motioner som ligger till grund för detta utlåtande. Det gäller här dels ett motionspar av herrar Bengtson och Hedlund med förslag om att riksdagen måtte besluta att i skrivelse till Kungl. Maj:t anhålla om utredningoch förslag till ändrade straffbestämmelser inom försvaret, bl.a. innebärande att bötesstraff som regel skall kunna användas i stället för arreststraff. Den andra motionen, som är väckt enbart i första kammaren, utmynnar i en hemställan att riksdagen beslutar att i skrivelse till Kungl. Maj:t begära snara åtgärder för det militära arreststraffets slopande. Första lagutskottet har i sitt enhälliga utlåtande hänvisat till att det pågår en utredning av de s.k. militärstraffsakkunniga och att det har kommit till utskottets kännedom att de sakkunniga kommer att slutföra sitt uppdrag inom en mycket nära framtid. Med hänsyn härtill, anser utskottet, är någon riksdagens åtgärd med anledning av motionerna inte påkallad. Den solidaritet som jag som utskottsledamot känner emot mina kamrater i utskottet har gjort att jag inte har ansett mig i detta läge kunna utforma mina avvikande uppfattningar såsom en reservation, utan jag har nöjt mig med att tillsammans med tre andra ledamöter avge det särskilda yttrande som jag omnämnde inledningsvis. Innan jag redogör för mina synpunkter har jag anledning att säga några ord om arreststraffet som sådant. I vår mycket kortfattade motion framhålles: ”Det militära arreststraffet är den strängaste formen av bestraffning som vissa militära chefer kan utdöma enligt sin s.k. bestraffningsrätt. Utan egentlig rättegång kan således civilt oförvitliga värnpliktiga dömas till frihetsstraff. Att i fredstid uppehålla ett sådant förfarande får väl anses strida mot den allmänna liberalisering som hela vårt rättsväsende i övrigt har genomgått.” Den utredning till vilken utskottet hänvisar tillsattes 1961. I utredningsdirektiven sägs bl.a.: ”1948 års reform av den militära strafflagstiftningen innebar, som i det föregående antytts, beträffande disciplinstraffen en omläggning, som bl.a. syftade till att minska användningen av arreststraffet. Sedan den nya lagstiftningen nu har varit i kraft drygt tio år, synes det vara lämpligt att närmare undersöka verkningarna av denna omläggning. Enligt förelig gande uppgifter ådömes alltjämt ett förhållandevis stort antal arreststraff varje år, vilket bl.a. medför den olägenheten att många utbildningsdagar för värnpliktiga går till spillo. Det bör övervägas, om det går att ytterligare begränsa arreststraffets användande i fredstid, exempelvis genom att utvidga och effektivisera tillämpandet av disciplinbotsstraffet eller de former av tillrättavisning som nu står till buds.” Detta om direktiven från 1961. Om jag minns rätt fanns år 1965 en riksdagsmotion i samma ärende vilken då avvisades av utskott och riksdag med motiveringen att en utredning pågick. Det var alltså den utredning som tillsattes år 1961. Då anmäldes vid undersökningar hos vederbörande utredning att denna avancerat så långt att det fanns anledning hoppas på ett snart framläggande av förslag. Detta, herr talman, var år 1965. När första lagutskottet i år hos utredningen gjort sig underrättad om att ett förslag med det snaraste är att vänta och att det redan ligger i tryckpressarna så finns det anledning att konstatera att det som stort sker sker inte bara tyst utan i det här fallet också oerhört långsamt. Man har faktiskt anledning att fråga sig om denna långsamma takt på något sätt överensstämmer med den snabbhet varmed vårt land lämpligen bör försvaras. Jag skulle här vilja ställa en fråga direkt till ledamoten av denna kammare och här omnämnda utredning, herr Bengt Gustavsson, som ju normalt har ord om sig att göra snabba utredningar, om det finns någon förklaring till varför denna utredning behövt i det närmaste tio år för att, som vi nu hoppas, komma fram med ett förslag. Om utredningen nu får fram ett förslag skulle jag vilja fråga om det finns anledning att tro att de förhoppningar som framförs i det särskilda yttrandet till utskottets utlåtande kommer att infrias. Jag syftar på slutavsnittet i vårt yttrande där vi säger: ”Frågan är emellertid av väsentlig betydelse och vi vill understryka vikten av att dess lösning inte ytterligare fördröjs.

Då skulle justitieministern måhända i görligaste mån uppfylla de löften som landets försvarsminister gav till värnpliktsriksdagen i Norrköping i februari om snabba åtgärder i det här fallet. Herr talman! Jag har velat anföra dessa synpunkter med anledning av första lagutskottets utlåtande i anledning av motionerna. Det är fortfarande min förhoppning att jag här i dag i kammaren skall kunna få besked i de sammanhang där jag framställt särskilda frågor. Jag har, herr talman, inte något yrkande.

Herr talman! Herr Svanström har frågat mig om det finns någon förklaring till den onekligen långsamma arbetstakten hos militärstraffsakkunniga. Jag kan svara ja på den frågan, ty det finns förklaringar på allting. Om han skulle ha frågat mig om det finns en acceptabel förklaring, så hade mitt svar i stället blivit nej. Jag har naturligtvis mitt ansvar för detta dröjsmål i egenskap av ledamot i utredningen. När nu frågan har ställts direkt till mig vill jag i alla fall tala om att jag inte är ordförande i militärstraffsakkunniga, Jag var inte med i utredningen från början utan kom in i bilden år 1965, det år då en tidigare utredningsman övergick till andra uppgifter. Anledningen, som den delgavs mig, till att jag skulle delta i utredningsarbetet var att detta praktiskt taget var klart och att man inte ville spilla tid på att lära upp någon ny och därför valde någon som haft beröring med värnpliktsfrågor tidigare. Det var riktigt vad dåvarande justitieministern talade om för mig, nämligen att utredningen hade ett förslag på gång. I berörda avseenden i detta sammanhang fanns det ett förslag. Jag kunde konstatera att det gick i rätt riktning. Men sedan måste jag medge att aktiviteten i utredningen har varit minst sagt låg, och min irritation har tilltagit. Jag hade faktiskt förra sommaren en avsägelse skriven, men lugnades då med att utredningen skulle tas fram under hösten 1969. Det var nu inte möjligt, men utredningen är nu justerad. Det skedde i januari månad. Jag hade naturligtvis en viss samvetsnöd för att det som kunde accepteras år 1965 kanske inte var riktigt tillfredsställande år 1970. Jag har i alla fall undertecknat betänkandet därför att det skulle ha kunnat innebära att vi ganska tidigt under denna vår fått fram ett betänkande som justitieministern och justitiedepartementet hade kunnat ta hand om. Vi hade kunnat få ett förslag på riksdagens bord nu under vårriksdagen, så att den omgång värnpliktiga som påbörjar sin militärtjänstgöring i sommar, straffrättsligt hade kommit att bedömas enligt ett nytt system. Det har nu inte blivit möjligt, men utredningens ordförande har i dag meddelat mig att ett betänkande skall överlämnas till justitieministern den 5 juni eller någon av dagarna däromkring. Det innebär att om justitiedepartementet arbetar i en snabbare takt än den här angripna utredningen — annat är ju inte möjligt — så skall ett förslag kunna föreläggas riksdagen i början av detta års höstsession. Det skulle innebära att en ny lag är i kraft vid årsskiftet 1971. Tioårsjubileet av utred ningens tillsättande skulle alltså kunna firas med den nya lagens ikraftträdande. Det finns ingen möjlighet att påstå att arbetstakten har varit tillfredsställande. Men jag skulle nog gissa ganska illa om dessa fyra ledamöter bakom det särskilda yttrandet inte kommer att vara ganska till freds med det innehållsmässiga resultatet när proposition föreligger.
Herr talman! Jag ber att få tacka herr Bengt Gustavsson för svaret — det var minst sagt innehållsrikt. Som kammarens ledamöter förstår var anmärkningen inte riktad mot herr Gustavsson, och inte mot de övriga l1edamöterna heller. Herr Gustavsson antydde ju själv vilken den möjliga orsaken kunde vara till den bristande aktiviteten i detta sammanhang. Herr Gustavsson uttryckte också en förhoppning om en snabbare behandling av denna fråga i departementen. Att ett kommande lagförslag även innehållsmässigt skulle komma att tillfredsställa motionärernas synpunkter är jag självfallet mycket nöjd med. Ytterligare en reflexion, herr talman! Det gäller tryckningstiden. Ett utlåtande, som är justerat i januari månad, avlämnas till justitieministern den 35 juni samma år. Det förefaller mig som om tryckpressarna inte hade gått alldeles varma här i Stockholm under den tiden. Om jag skulle ställa en fråga till någon mer än herr Gustavsson och justitieministern, skulle det möjligen vara till JO, men det tror jag knappast lönar sig.

Herr talman! Eftersom herr Svanström ställt en direkt fråga till mig, vill jag gärna svara. Jag kanske kan göra det på ett sätt som jag hoppas skall tillfredsställa herr Svanström. I departementet har vi otåligt väntat på detta betänkande sedan slutet av förra året. I övrigt vill jag bara säga att vi — som herr Bengt Gustavsson redan framhållit — på vanligt sätt kommer att behandla detta betänkande remissvägen och se till att ett lagförslag kan framläggas för vårriksdagen 1971.

Herr talman! Till detta utlåtande har herr Häbinette och herr Åkerlind avgivit en reservation vars kläm innehåller att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t måtte anhålla om utredning och förslag om rätt för hemarbetande att tillgodoräkna sig pensionsår inom tillläggspensioneringen för år då de vår Gar barn före inträdet i grundskolan. Detta är en fråga som har karaktären av följetong. Den har förekommit under många år förut. Man kan kanske säga att motiveringen i någon ringa mån har ändrats i år.

Detta strider mot vissa förhållanden i försäkringsväsendet, nämligen att det inte föreligger förvärvsarbete som grund för pensionen. Eventuellt skulle det inte betalas några avgifter, utan man skulle få gratispoäng. Enligt motionsyrkandet skulle man kunna tillföras ett halvt pensionsår för varje år som en förälder tar hand om vården av sina barn i stället för att gå ut i förvärvsarbete, Man påpekar också att den föreslagna skattereformen har till syfte att öka de hemarbetandes valfrihet mellan yrkesarbete och fortsatt hemarbete. Om den valfriheten skall få någon mening måste samhället se till att föräldrar med små barn bereds möjlighet att få barnen omhändertagna under arbetstiden. Eftersom barntillsynsmöjligheterna är otillräckliga, stannar ett stort antal föräldrar hemma för att sköta sina barn i stället för att gå ut i förvärvsarbete. Då borde de inte förlora sina möjligheter till pension utan borde kunna få räkna pensionspoäng på samma sätt som för förvärvsarbete. Det finns ett analogt avsteg från de principer som gäller vid sådan här försäkring. Hemmamakeförsäkringen är ett avsteg från regeln att inkomst av förvärvsarbete är en förutsättning för att förmånen skall kunna utfalla. Det är emellertid klart att det inte utan vidare kan bestämmas hur detta skall utformas, och därför bör man närmare utreda hur detta önskemål skall kunna tillgodoses. Herr talman!

Herr talman! Det problem som behandlas i detta utskottsutlåtande har vi haft möjlighet att diskutera vid tidigare tillfällen. Motionsyrkanden av liknande slag har då avvisats. Jag tror inte att omständigheterna har förändrats sedan dess. Det är tilläggspensioneringen som åsyftas, och principerna för denna är att avgifter skall erläggas för inkomst av förvärvsarbete.

Det rimliga är ju att under sådana förhållanden det betalas avgifter för pensionsrätten. Men det finns bestämmelser i pensionssystemet, som innebär att från inkomsten skall avräknas ett basbelopp på vilket tilläggspen sion icke skall utgå och icke heller avgifter beräknas. Det vore kanske inte i och för sig orimligt, om de föräldrar som vårdar sina barn får som det sägs åtminstone en halv pensionspoäng per inkomstlöst år, vilket innebär en beräknad inkomst för skötseln av barn i hemmet på omkring 8000 å 9000 kronor. Det är bara på det sättet att familjeinkomsten är så låg att det kanske inte blir 9.000 kronor för var och en av föräldrarna. Familjeförsörjaren har i regel tillgodoräknats poäng för hela inkomsten. Det är således problem förknippade med tanken på att tillgodoräkna pensionspoäng på det sätt som motionärerna har föreslagit. Det upplyses i utskottsutlåtandet att det tidigare väckts motioner om en allmän egenpension och att dessa motioner överlämnats till pensionsförsäkringskommittén. Utskottet säger att man bör vänta och se huruvida kommittén kan ha något uppslag till lösning av problemet med pensionering av dem som icke har förvärvsarbete i vanlig mening men som har vårduppgifter i hemmet. Herr talman! Jag hemställer om bifall till utskottets förslag, vilket innebär ett avstyrkande av reservanternas yrkande. komma till stånd, med beaktande av de synpunkter som framförts i motionen.

Herr talman! Det enda som jag kan instämma i av vad herr Blomquist sagt är att frågan tidigare har varit uppe och att vi haft debatter i ärendet. Vi har till och med haft motionerna remitterade till arbetsmarknadens parter, som genomgående inte visat någon förståelse för att det skulle finnas behov av åtgärder i angivet syfte. Lagen om föreningsoch förhandlingsrätt har ursprungligen tillkommit för att reglera förhållandet mellan arbetsgivare och anställda. Arbetsgivaren fick inte angripa föreningsrätten genom att fordra att den anställde skulle lämna sin organisation. Han fick icke hindra anslutning till organisationen, och fackföreningen å sin sida fick inte lov att gå i strejk för att tvinga arbetsgivaren att lämna en organisation, exempelvis Arbetsgivareföreningen. I år har motionärerna men icke reservanterna lagt till en del underliga ting utöver vad de tidigare kört fram med. Det talas nu om förhandlingsrätt och avtalsrätt. Avtalsrätt existerar inte. Förhandlingsrätten är skyddad, men det föreligger icke något tvång att sluta avtal. Motionärerna hyser omsorger om många små grupper som de anser bör ha förhandlingsrätt. Bland dem som de har räknat upp finns lotsar och en viss grupp av fristående organiserade lokmän. De har till och med berört Kirunakonflikten. Men samtliga av de nämnda har haft förhandlingsrätt. Vad de opponerat mot är att de inte har blivit erbjudna något annat avtal än det som en annan organisation tidigare träffat för samma slags arbete. Inte heller i Kirunakonflikten har de deltagande förvägrats förhandlingsrätt, trots att de var fackligt organiserare men icke önskade utnyttja sina fackliga organisationer för förhandlingarna. Man hade någonting som kallades stormöte och försökte där åstadkomma något slags förhandlingsinstrument. Arbetsgivarna fordrade visserligen att de strejkande, eftersom de var i avtalsstridig konflikt, skulle återgå till arbetet, innan förhandlingarna påbörjades, men det kravet släppte arbetsgivarna sedermera. Det dröjde åtskilliga veckor innan arbetarparten bestämde sig för på vilket sätt man skulle vara representerad vid förhandlingar med arbetsgivarparten. Samtliga i motionerna nämnda har haft förhandlingsrätt om de velat utnyttja den, däremot fanns det inget tvång för någondera parten att sluta avtal. Motionärerna vill ha föreningsrättsskydd även för arbetssökande. Men finns inte det? Vem skall garantera rätten att stå utanför organisationen? Om man är organiserad och söker anställning, och arbetsgivaren kräver att man skall lämna organisationen för att få anställningen, bryter arbetsgivaren mot lagen. Han får inte ställa det kravet. Om vederbörande är oorganiserad kan arbetsgivaren inte garantera rätt att stå utanför organisationen, därför att Övriga anställda hos arbetsgivaren kan kräva att han skall vara solidarisk med dem. Jag har funderat på om motionärerna över huvud taget har någon aning om innebörden i de krav de ställer i sina motioner. Jag tror att de är i behov av sakkunnig hjälp för att få den elementära kunskapen om hur det för håller sig på arbetsmarknaden. De brister som motionärerna har talat om föreligger inte.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

Herr talman! Som allmänna beredningsutskottet erinrar om har motioner med liknande yrkande som i de här föreliggande behandlats vid de två senaste riksdagarna. Det finns därför inte stor anledning att i dag upprepa de argument som motionärerna tidigare har framfört och vilka enligt motiorärernas mening fortfarande har full bärkraft, nämligen att en statlig utredning är nödvändig för att uppdra riktlinjer för en samordnad skärgårdspolitik för i första hand Stockholms skärgård. Utskottets argument mot motionärernas yrkande är i stort sett att utredningsverksamhet pågår lokalt inom länsstyrelsen och att därjämte olika glesbygdsproblem kommer att behandlas av den glesbygdsutredning som tillsattes i höstas. För att följa skärgårdsfrågorna och analysera de problem som i samband med dem aktualiseras har inom moderata samlingspartiet tillsatts en särskild arbetsgrupp som jag själv leder. Gruppen är inte i egentlig mening politiskt sammansatt. Den representerar den bofasta befolkningen i skärgårdsområdet, fritidsfolket och för skärgårdsproblemen särskilt intresserade grupper. Den har under sin verksamhet hittills producerat trenne som jag hoppas vägande inlägg, vilka samtliga kan sägas vederlägga beredningsutskottets argumentation, eftersom framställningarna i stor utsträckning behandlat problem som måste lösas över den regionala nivån. Den första skrivelsen analyserade frågor som sammanhänger med den pågående vattenföroreningen och miljö förstöringen i skärgårdsområdet och utmynnade i inte mindre än fem skilda yrkanden om åtgärder från Kungl. Maj:ts sida i syfte att förebygga ytterligare förstöring. Den andra framställningen riktade uppmärksamheten på de konsekvenser som pågående =<strukturförändringar inom lotsoch fyrväsendet kunde komma att få för den bofasta befolkningen i skärgårdsområdet, för sjöräddningen och havsövervakningen över huvud taget — allt företeelser som ligger inom Kungl. Maj:ts och inte inom länsstyrelsens kompetensområde. Såvitt jag kan förstå, har den framställningen i varje fall i viss utsträckning påverkat de förslag angående riktlinjer för lotsoch fyrväsendets organisation som kommunikationsministern lade på riksdagens bord för några veckor sedan. Jag vill gärna begagna tiillfället att uttrycka min tillfredsställelse däröver. Den tredje framställningen, herr talman, rör behovet av planeringsåtgärder inför kommande år för att förebygga de olägenheter som isvinterns isolering förorsakar skärgårdsbefolkningen. Framställningen riktades, förutom till lokaia myndigheter, även till sjöfartsverket. även den berör alltså problem som icke kan lösas — i varje fall inte enbart — på regional nivå. Det ämneskomplex som arbetsgruppen nu sysslar med är betydligt mer svåröverskådligt och komplicerat, nämligen gällande planeringsoch ersättningsnormer rörande bebyggelsen i skärgårdsområdet. Såvitt nu kan bedömas blir gruppen inte färdig med sitt arbete före sommaren, och det är därför alltför tidigt att förutskicka vilka slutsatser den kan komma fram till. Så mycket vill jag emellertid ha sagt att, om man skall tro på de uppgifter som lämnas av skärgårdsbor som ansökt om rätt att bygga mer eller mindre permanenta bostäder inom området, förvirringen inom berörda länsmyndigheter rörande planeringsprinciper och ersätt ningsregler är anmärkningsvärd. Förhållandena är — gör man gällande — helt principlösa. Enligt uppgifter råder på många håll faktiskt byggnadsstopp, vilket framstår som särskilt betänkligt mot bakgrund av de strävanden som pågår att genom ökad bebyggelse skapa förutsättningar för yrkesverksamhet och fast befolkning inom detta område, som är utsatt för en mycket stark avfolkning. Jag tycker mig också ha fått detta bekräftat vid den konferens som landshövdingen brukar anordna med riksdagsmännen i Stockholms län i början av året. Av de anföranden som hölls i år, bl.a. av länsöverdirektören och överlantmätaren, måste de närvarande ha fått fullt klart för sig att skärgårdsproblemen icke kan lösas utan åtgärder i olika hänseenden från statsmakternas sida. Överlantmätaren pekade särskilt på den nuvarande oklarheten i fråga om ersättning för mistad byggnadsrätt och krävde ett samlat grepp om ersättningsfrågorna. Rättspraxis beträffande glesbebyggelsebegreppet är — framhöll han — oklar och har varierat under 1950 och 1960-talen. Glesbebyggelsebegreppet är nu så besvärligt och uppfattningarna så delade, att det föreligger — menade han — anledning till särbehandling av detta problem. Vissa aktualiserade frågor — anförde han vidare — har direkt samband med byggnadslagstiftningen, men det är lika angeläget att få erfarenheterna från naturvårdslagen och tillämpningen av dess ersättningsregler som helhet klarlagda. Man borde undersöka vad som hör hemma under den sittande bygglagutredningen och vad som behövde göras åt naturvårdslagen, slutade han, ”trots att den inte har många år på nacken”. Herr talman! Sammanfattningsvis vill jag understryka att både de erfarenheter som arbetsgruppen för Stockholms skärgård vunnit och de uttalanden som gjorts av ansvariga företrädare för länsmyndigheterna bekräftar att de intressemotsättningar och problem som här fö religger inte kan lösas på regional nivå. Det förutsätts helt enkelt en statlig utredning, vars uppgift måste vara att kartlägga frågorna och att framlägga underlag för en samordnad skärgårdspolitik.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

Herr talman! Den fråga vi här diskuterar har varit uppe till behandling vid två tidigare tillfällen, dels 1968 och dels 1969. Vid båda tillfällena har utskottet yrkat avslag på framställningen, och riksdagen har bifallit utskottets hemställan. Det är naturligtvis inte i och för sig anledning att yrka avslag för tredje gången därför att man två gånger tidigare har gjort det. Men argumenteringen för avslag är likadan nu som den var vid de tidigare tillfällena, och dessutom har den ytterligare förstärkts. Jag vill peka på att glesbygdsutredningen, som herr Bohman nämnde, har tillsatts i augusti 1969. Denna utredning sysslar inte bara med vad vi i dagligt tal kallar för glesbygden i Norrlandslänen utan även med glesbygden i de sydligare länen. När det gäller Stockholms skärgård finns det kanske speciella problem, men jag är övertygad om att en utredning som gäller Stockholms skärgård inte till alla delar kan appliceras på alla övriga skärgårdsområden i vårt land. Det står i motionsyrkandena att man bör ta hänsyn till den bofasta befolkningen och skapa förutsättningar för den att bo kvar i skärgården. Jag är övertygad om att vi har skärgårdsområden där en motsatt uppfattning råder och man inte vill ha någon bofast befolkning. Man vill behålla öarna för fågellivet och ge möjligheter åt människorna att komma ut ganska ostört. Detta är som sagt ett speciellt problem för Stockholms vidkommande. Det har också uppmärksammats av de kommunala myndigheterna och av länsstyrelsen, och man håller där på med utredningar, som väl syftar till att man så småningom skall kunna ta ställning till hur förhållandena skall ordnas i Stockholms skärgård.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

Herr talman! Jag skall ingalunda vid den här tiden på natten försöka övertyga herr Helge Karlsson om att jag har rätt. Jag vill bara säga att argumenten för att någonting skall göras blir allt starkare för varje år. I 20 år har det pågått utredningar inom länsstyrelsen, men ingenting har i praktiken hänt. Problemen har tillspetsats, svårigheterna har blivit större och motsättningarna har ökat. Därför anser vi att det är nödvändigt att nu någonting görs. Jag är mycket tacksam för den komplimang som låg bakom herr Helge Karlssons synpunkter på moderata samlingspartiets arbetsgrupp. Vi har själva inte varit så anspråksfulla att vi trott oss kunna helt jämföras med en av regeringen tillsatt utredning. Men jag tackar som sagt för komplimangen. Vi kommer att fortsätta, herr Helge Karlsson, att ställa våra yrkanden år efter år, och så småningom kommer även en motspänstig riksdagsmajoritet att böja sig inför de fakta som alltmer lyser i ögonen.

Herr talman! Med anledning av reservationen i detta ärende vill jag å reservanternas vägnar något utveckla vår syn på frågan. Motionerna om politiska opinionsundersökningar är ju inte nya, utan 1969 behandlades ett liknande yrkande här i kammaren. Det nya är väl att allmänna beredningsutskottets majoritet nu har tillstyrkt årets motioner om de politiska opinionsundersökningarna mot att förra året ha avstyrkt. När man sätter sig ned och studerar vilka nya motiv som i år tillkommit och som skulle ha ändrat utskottets syn och övertygat utskottet i denna fråga, blir man litet förvånad över att precis samma gamla exempel förekommer i motionerna. De allra äldsta är hämtade ända från 1964, och en del är från 1967 och 1968. Det är alltså exakt samma exempel som förra året man i år pekar på när man bygger upp motionerna. I årets motioner står det sedan att exemplen kan mångfaldigas. Det är möjligtvis en ny mening, men inga nya exempel har redovisats. Men tonen i årets motion har hårdnat. Man talar om skandalösa förhållanden och undermåliga undersökningar, om förfalskade opinionsundersökningar 0: Sö: Vi I årets motion har visserligen några faktorer tagits fram som kan ge en bättre faktagrund. Jag tycker det är betydelsefullt att poängtera att kostnader och kvalitet i motionen satts som en rubrik. Samma gäller publiceringsregler och insynsmöjligheter. Detta innebär i alla fall inte att motionerna innehåller något nytt. Jag har inte när jag haft att noga läsa in detta ärende med förra årets behandling funnit några nya synpunkter som enligt min uppfattning skulle kunna övertyga allmänna beredningsutskottets majoritet. Men så har alltså skett. Förra året sade utskottet ett mycket klart nej. I utlåtandet då fanns särskilt en mening som jag tycker vi bör uppmärksamma i dag, nämligen att ”ett formellt reglerat samarbete mellan statistiska centralbyrån och beställarna har utskottet funnit mindre lämpligt”. Men årets motioner slutar med ungefär samma yrkande som förra årets fast innehållet i år är som jag nyss sade en aning kärvare. Det kan här vara anledning att stanna vid motionens slutavsnitt eftersom det är detta utskottet säger ja till.

Det är detta som utskottet i år har sagt ja till, vilket är överraskande mot bakgrunden av att man förra året sade nej. Utskottet säger visserligen att man anser att de i motionerna berörda spörsmålen bör närmare prövas och hemställer därför om bifall. I meningen dessförinnan säger sig utskottet förutsätta att en monopolisering av verksamheten med opinionsundersökningar är utesluten. Efter vad jag i egenskap av reservant kan förstå — kommer ett dirigerande av de här politiska opinionsundersökningarna till statistiska centralbyrån att ge dessa en officiell prägel. En sådan officiell prägel torde samhället knappast ha något intresse av. Dessutom skulle väl ett sådant förfarande ge statistiska centralbyrån en monopolställning. Själv tycker jag att många mer eller mindre konkurrerande opinionsundersökningar som kommer litet då och då och med litet olika resultat egentligen är av godo. Därigenom avdramatiseras kraften hos dessa opinionsundersökningar, vilket man väl skall vara tacksam för. De politiska opinionsundersökningarna spelar ju en viss roll i den politiska debatten och publiceringen av de olika resultaten följs med intresse. Men att gå så långt att man skall låta opinionsundersökningar påverka politiskt handlande eller politiska partiers framtidsutsikter eller att i resonemanget utgå från sådana utgångspunkter kan väl aldrig vara av godo. Även om dessa undersökningar är aldrig så vetenskapligt upplagda kan de inte ge en 100-procentigt riktig bild av situationen. Inte ens om en sådan undersökning görs dagen före valet skulle bilden kunna bli riktigt sann, ty vi vet ju att när valdagen kommer kan många vara sjuka, bortresta, de kanske stannar kvar på landet, arbetar eller känner sig helt enkelt besvikna efter valdebatterna på sitt parti och blir s.k. soffliggare. Vi vet också att de politiska partierna i valrörelserna liksom i det politiska arbetet ständigt tänker på att det finns marginalväljargrupper. Därför arbetar vi alltid på att nå ut till dem som vi tror att det går att påverka, Men att bygga upp opinionsundersökningar som ett instrument som kan vara med och påverka också den politiska åsiktsbildningen anser jag vara att gå för långt. Det enda tillfälle då man kan mäta opinionen är egentligen vid själva valet. Det är en riktig tingens ordning. Med den utgångspunkten, herr talman, ber jag att få yrka bifall till reservationen i detta ärende.

Herr talman!

Det är väl i så fall en ganska märklig ordning.

Herr talman! Jag vet egentligen inte vad reservanterna är så rädda för i utskottets kläm. Vi tycks vara överens om — i varje fall var vi det under diskussionen i utskottet — att någonting bör göras på detta område. Man skulle försöka få fram metoder som rent vetenskapligt kunde hjälpa till när det gällde allmänna opinionsundersökningar. Fru Florén-Winther frågar varför vi tagit upp exempel från 1964, 1966 och 1968. Exemplen gäller självfallet de val som ägde rum dessa år. Sedan valen var genomförda gjorde man en jämförelse med de opinionsundersökningar som tidigare utförts av dessa institut. Då kunde man konstatera att undersökningarna tyvärr inte varit tillfredsställande. Framför allt 1968 var det en mycket stor felmarginal beträffande de politiska undersökningarna.

Herr talman! Jag ber att med detta få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Vi reservanter har ju gått efter de resonemang som förekommit inom utskottet. Det står väl alldeles klart att om man tillsätter en kom mitté, bestående av ledamöter från de olika politiska partierna, för att samarbeta med statistiska centralbyrån och de politiska partierna är beställare, och man dessutom inriktar verksamheten så att centralbyrån mer eller mindre får monopolställning i fråga om opinionsundersökningar, så kommer det att medföra, att alla andra som börjat göra opinionsundersökningar inte får några uppdrag. Som jag redan sagt tycker jag att det är av godo att många gör opinionsundersökningar, ständigt framlägger sina resultat, detta avdramatiserar det hela. Jag har ingenting emot att opinionsundersökningar företas om vad människor tycker om bland annat politiska partier, deras ledare o.s.v. Det får man gärna hålla på med, för jag uppfattar opinionsundersökningarna mer eller mindre som en typ av jippo, som dock då och då kan vara av visst värde. Jag har ingenting emot att opinionsundersökningarna läggs upp på ett vetenskapligt sätt — utskottsmajoritetens representant sade också att vi varit överens om detta. Ingen har ju heller uttalat sig mot en utökad forskning på detta område, som kan medföra att urvalsoch estimationsförfarandet m.m. blir bättre och bättre. Jag vill understryka att exemplen från 1964, 1967 och 1968 inte bara gäller valundersökningar utan också försvarsundersökningar och några andra opinionsundersökningar. Man har liksom tagit en hel karta av undersökningar men de är gamla. Vi reservanter tror att opinionsinstituten utvecklats under en så pass lång tid som 5—6 år.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

Herr talman! Herr Sten Andersson begagnar tillfället att göra utfall mot ett enskilt företag, som i varje fall inte har möjlighet att här i kammaren försvara sig. Det vore lämpligt att herr Andersson förde den debatten i ett annat forum. Jag ställde en fråga och fick ett svar från utskottets talesman, men det vore synd att säga att jag är tillfredsställd. Jag trodde att man skrivit fel eller att det var en oklar tanke, men vad som står här innebär faktiskt att man på fullt allvar menar att riksdagen skulle uttala sig i fråga om publiceringsreglerna. Det har väl aldrig förut skeit. Här är utskottet inne på farliga vägar och jag hoppas att det är som jag ursprungligen förmodade, att pennan slant när man gjorde utskottets skrivning på denna punkt. Så illa kan det ändå inte vara att man på fullt allvar menar att man i riksdagen skulle diskutera eller fatta beslut om publiceringsregler. Jag trodde att vi alla, inklusive herr Sten Andersson, var överens om att de som vill syssla med opinionsundersökningar måste få möjlighet att göra det och själva fastställa tid och sätt för publicering.
Herr talman! Jag vill bara understryka vad herr Wikström här har sagt. Den mening i utlåtandet han åberopade om publiceringsreglernas utformning är ytterligt besynnerlig och mycket svårförståelig i ett utlåtande från ett utskott. Det förekom visserligen för någon tid sedan en underlighet från samma utskott när det gällde sekretesslagen, men det är tråkigt att se det upprepat.